Herr talman! I likhet med övriga riksdagskolleger vill jag önska Bo Könberg välkommen till ämbetet. Med en lätt travestering på vad Per Ahlmark sade när han var i Olofström, nämligen det bevingade ''Lycka till! '', skulle även jag vilja säga lycka till till de båda herrarna i socialdepartementet. Jag förstår att det inte är nedläggningshoten mot jobben ni skall arbeta med, men jag ser några nedläggningshot över den svenska socialpolitiken. Jag tycker att regeringsförklaringen är oklar, och jag tänkte därför begagna det här tillfället till att ta upp tre sakområden. Det första gäller frågan om grundtrygghet eller standardtrygghet. Vi som har läst socialpolitik och tenterat dessa ämnen vet att det går en viktig skiljelinje i svensk socialpolitik på denna punkt. Vi minns ATP-striden som ett klassiskt exempel från 50-talet. Jag gör också den tolkningen att kärnan i den generella välfärdspolitiken bygger på standardtryggheten. Jag vill därför börja med att fråga: Skall detta hot hänga kvar över socialpolitiken och förverkligas? Eller är det så att man har varit litet oförsiktig med orden och inte tänkt sig att lämna begreppet standardtrygghet och gå ner till en grundtrygghet? Det är i så fall en värdekonservativ inställning i socialpolitiken, någonting som fanns före välfärdssamhället. Den andra hotbilden gäller pengarna till socialpolitiken -- frågan har också varit uppe till debatt tidigare i dag. Bengt Westerberg har lovat att genomföra handikapputredningen. Folkpartiet har under den tidigare perioden här i riksdagen drivit frågan om det glömda Sverige, och Bengt Westerberg har i kammaren flera gånger talat om för Carl Bildt att man inte kan göra stora nedskärningar när det gäller pengarna och samtidigt klara den generella välfärdspolitiken. Jag har uppskattat det Bengt Westerberg har sagt på den här punkten, och under den period som jag har varit med i socialutskottet har jag känt ett starkt engagemang för den sociala dimensionen. Detta har också personifierats i arbetet av Daniel Jag ser det så att vi nu är inne i en tid då etiken blommar i tal och skrifter i sådana här lokaler, men ute blåser högervind. Jag känner att etiken står svag och skuggad. Om vi ser till etikens grundpelare, nämligen det lika människovärdet, kräver detta solidaritet och pengar -- det räcker inte med fina ord från talarstolarna. Frågan är alltså: Kommer dessa besparingar på 10--15 miljarder att drabba socialpolitikens område? Vill Bo Könberg vara med och förverkliga nyliberalismens stora nedskärningar i socialpolitiken, eller är tanken att dessa nedskärningar skall göras på andra håll? Jag hoppas att de båda socialministrarna kommer till riksdagen med förslag som stämmer med grundbultarna i den socialpolitik som hittills har förts, där vi trots all retorik har kunnat bilda rätt stabila majoriteter i riksdagen och varigenom vi har undvikit stora klasskillnader i Sverige, vilket har varit till gagn för hela befolkningen. Den tredje hotbilden i regeringsförklaringen gäller valfrihetsrevolutionen. Vad gömmer sig bakom den formuleringen? Kan det vara sådana hårda attacker som när SAF-chefen Laurin sade att jämlikheten nu skall slängas på sophögen och att vi får inse att tvåtredjedelssamhället är här. Är det den typen av valfrihet som avses? Var skall kds göra av sin etik? Kommer det någon etisk ramlag, där man får inskränka viss forskning därför att vissa principer inte stämmer? Eller kommer det någon etisk ramlag som inskränker den jämställdhet kvinnorna hittills har uppnått? Jag är också litet intresserad av folkpartiets valfrihet i fråga om egen husläkare. Om jag har förstått det hela rätt, skall vi bindas till en husläkare ett år. Men om det visar sig att denne husläkare är en person som jag inte trivs med vill jag inte bindas till den läkaren ett år. Frågan är: Skall man då gå från en enhetslösning till en annan? Skall inte jag som medborgare i Sverige få gå till en distriktsläkare om jag vill? Jag undrar om vi skall snickra till sådana här enhetslösningar, som mäts ut efter en rikslinjal för hela landet, eller om det skall få finnas variation i de olika landstingen, där de bestämmer att ge medborgarna större valfrihet. Det ser ut på olika sätt i Sverige, och ett problem är att vi envisas med att styra för mycket centralt utan att se till den mångfald som finns. Socialdemokratin kommer i opposition att vidareutveckla socialpolitiken som alternativ till marknadsanpassad välfärd. Vi har lång erfarenhet av praktiskt förnyelsearbete, och vi kommer att hämta kraften därifrån. Allra sist, herr talman, tolkar jag det uteblivna beskedet om ÄDEL-reformen i regeringsförklaringen så att den kommer att fullföljas, och därmed har alltså moderaterna och centern ändrat åsikt, vilket i så fall är bra.